Herr talman! Låt mig ta kammarens tid i anspråk ett par minuter. I utskottsbetänkande 47 har socialdemokraterna en reservation angående skivindustrin. Eftersom jag personligen varit starkt engagerad i en nedläggningshotad boardfabrik i Piteå och fortfarande är lika starkt engagerad för att denna anläggning skall kunna bibehållas skulle man kunna tänka sig att jag borde rösta för den reservationen. Jag måste tyvärr säga att de motiveringar som finns i reservationen, där man klart säg skiveindustrin har allvarliga lönsamhetsproblem.

Jag är helt övertygad om att han kommer att agera även i fortsättningen så att den anläggning som visat sig ge ett bra ekonomiskt utbyte även i fortsättningen kan bibehållas.

Herr talman! Det som föranledde mig att gå upp i talarstolen ett par minuter var att Gullan Lindblad gjorde ett mycket överraskande inhopp på den värmländska virkesmarknaden. Vi är inte vana vid det. Kontentan av det Gullan Lindblad sade för en stund sedan är att staten gärna får vara med och betala, men i fråga om styrmedlen har Gullan Lindblad ingen tilltro till staten. Ändå bor vi i samma skogslän, fru Lindblad och jag, där varsel om nedläggningar av industrier förekommer. 500 jobb hotas i Skoghall, 200 i Grums, 230 i Deje och ungefär lika många i Amotfors. De är alla köpsågverk som står utan skogsråvara. Gullan Lindblad gjorde också ett fruktlöst försök att försvara industriministerns förturslöfte beträffande Deje bruk. Det var nämligen den 10 januari som Nils Åsling vid en uppvaktning från länet lovade att behandla Deje med förtur. Jag har sedan den dagen haft två interpellationsdebatter med Nils Åsling — dels den 10 mars, dels så sent som den 10 maj. Dejeborna hålls fortfarande på halster och väntar på besked — 230 anställda plus deras familjer. Hur kan man över huvud taget försöka sig på att försvara ett sådant förturslöfte? Jag brukar säga: Vad i Herrans namn lägger Nils Asling in i begreppet förtur när han den 10 januari lovar att behandla ärendet på det viset och vi ännu, fyra månader senare, inte fått något besked? Nej, Gullan Lindblad, vi har i vårt parti sett nödvändigheten av ett samlat program för skogsindustrin. Vi vet om sysselsättningsproblemen, vi känner till branschens besvär och vi tror att det är nödvändigt med ett övergripande system för att komma till rätta med problemet, för att fördela skogsråvaran och se till att de industrinedläggningar som kommer till stånd sker under socialt acceptabla former. Detta har inte Gullan Lindblad det ringaste intresse att ställa upp på.
Herr talman! Gunnar Olsson hör upp dåligt. för jag sade faktiskt att jag var litet kritisk till att inte Vänerskog hade fått något besked i den här frågan, som ändå dröjt så pass länge. Men jag litar trots allt, Gunnar Olsson, på näringsutskottets redovisning av den här frågan och utgår från att vi kan vänta besked inom den närmaste tiden. Jag har inte försökt försvara industriministern på något sätt — det tror jag han klarar bättre själv — men jag tillåter mig att ha min uppfattning i de här frågorna, även om jag kanske inte brukar diskutera virkespriser. Men, Gunnar Olsson, jag tror betydligt mer på företagen i samråd med staten än jag tror på Gunnar Olsson och mig som företagsledare. Det vill jag ha sagt.

Herr talman! Jag tror inte heller på Gullan Lindblad som företagsledare — och inte heller på mig själv som sådan. Men det är ju inte fråga om att vi skulle sitta här vid Sergels torg och leka företagsledare. Vad det handlar om är att ge en frist för de många — hundratals i Värmland, tusentals inom svensk skogsindustri — som i dag känner allvarlig oro för vart hela branschen är på väg, oro för inte bara sina nuvarande jobb utan också för framtidens jobb och framtidens utveckling. Det är arbetare och tjänstemän vid alla dessa många bruk som aktivt tar del i diskussionerna om vilka investeringar som vore de riktiga, om vilka alternativ som kan finnas till nedläggningarna. Märk väl att Billerudsbolaget t.ex. enligt sina nu presenterade aktuella planer, som skall kosta 700 människor deras arbeten. tar ur bruk just de pappersmaskiner som är minst känsliga för nedgång i konjunkturerna. Just de maskiner som är lättast att ställa om för att köra mindre order och därmed dämpa återverkningar av sjunkande världsmarknadspriser vid kommande lågkonjunkturer är det man vill ta ur bruk. I stället ningen på ytterligare centralisering, på än stör fortsätter man den stora maskiner. Man satsar ensidigt på export av ma som binder oss vid en fortsatt mycket stark konjunkturkänslighet. Det är inte som känner ansvar för sina företa underligt att de anställda skeptiska till att den företagsledning som har sådana här planer verkligen handlar framsynt och rationellt. Fackliga organisationer har i samarbete med forskare arbetat seriöst för att få fram realistiska alternativ. Och det har man gjort inom den marknadsekonomis ram som Gullan Lindblad så gärna vill tro på. Gullan Lindblad kan ju känna hur mycket oro hon vill — vad det är fråga om är att ge en tidsfrist. Om man stöder reservationen här åstadkommer man den frist som de mänga anställda behöver för att få en samlad strukturplan för den svenska skogsnäringen. Rösta inte efter trosvisshet om marknadskrafterna — rösta med förnuft!
Herr talman! Även Raul Blächer hörde upp dåligt. för jag började mitt anförande med att säga att vi alla hyser stor oro för den värmländska skogsindustrin. När det gäller detta att leka företagsledare vill jag säga att det är precis vad vi håller på med, om vi i fråga efter fråga skall göra bedömningarna från riksdagshuset i stället för att överlåta åt företagen och facken att göra dem i samråd med regeringen och berörda myndigheter. Jag tror faktiskt mer på de krafterna, Raul Blächer, än på vår förmåga att göra bedömningarna här vid Sergels torg. Sedan vill jag tillägga att de nedläggningar som kommit till stånd faktiskt har gjorts i samråd med facken. Det är alltså ingenting som några direktörer har suttit och bestämt om.
Herr talman! Vart tar då de alternativa planer vägen. Gullan Lindblad. som arbetarna t.ex. vid Skoghallsverken har utarbetat? De körs ju över genom att man forcerar fram de investeringar och nedläggningar som är aktuella. Dessa åtgärder vidtas alltså innan man har gjort de samlade bedömningar som skulle vara värdefulla för hela landet. Om man verkligen ser samhällsekonomiskt på dessa problem. vilket man ju gärna gör när det gäller lönerörelser, kan man inte låta det fortgå med denna tro pa några få som fattar beslut över huvudet på både fackliga organisationer och många andra.

Herr talman! Med hänvisning till vad som anfördes i den debatt som den 13 maj i år förekom här i kammaren yrkar jag bifall till reservationerna I, 2,4 och 5 i det föreliggande betänkandet. Jag yrkar vad gäller punkten I avseende det militära försvarets fortsatta utveckling — personalvårdens

Herr talman! Med hänvisning till debatten om försvarsfrågor den 13 maj yrkar jag bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande 19 utom i de delar som motsvaras av reservation 3. TIII denna reservation yrkar jag bifall.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg uppehålla mig vid en av de propositioner som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 30, nämligen propositionen om ändring i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, m.m. Vi hade en principdebatt om lagen i december månad i samband med att den antogs. Vpk:s kritiska synpunkter på lagen står naturligtvis fast, men det är inte min avsikt att nu ta upp detta till förnyad debatt. Vi har nu en lag och denna proposition innehåller förslag till kompletteringar och detaljregleringar av olika frågor i denna lag. Bland dessa förändringar finns det en fråga, där vpk inte har kunnat acceptera regeringens förslag och där vi alltså väckt en motion. Det gäller I propositionen säger man så här om denna fråga: ”Det finns enligt min mening inte skäl att på det sättet jämställa muntliga förhandlingar inför nämnden med rättegång inför domstol att förhandlingen skall som huvudregel vara offentlig . Det får ankomma på nämnden att i samråd med jämställdhetsombudsmannen och arbetsgivaren bestämma hur det skall förfaras på den punkten. Mot arbetsgivarens bestridande bör förhandlingen inte kunna göras offentlig.” Enligt denna skrivning utesluter man alltså inte offentliga förhandlingar inför jämställdhetsnämnden. Men man ger arbetsgivaren något slags vetorätt att avgöra om förhandlingen skall vara offentlig. Och då skall observeras att arbetsgivaren är den som är svarande. Det är arbetsgivarens underlåtelser i jämställdhetsfrågor som kommer att behandlas i jämställdhetsnämnden. Från vpk:s sida anser vi det helt orimligt att arbetsgivaren ensam skall kunna avgöra denna fråga. Med de skrivningar ett enhälligt utskott ställt sig bakom kommer det ju att bli så att när frågan om offentlighet avgörs kan en förhandlingen skall inte vara offentlig. Jag kan inte förstå att detta har kunnat accepteras av ett enhälligt utskott. Ett rakare och mera logiskt synsätt hos utskottet hade väl i så fall varit att säga att förhandlingarna aldrig skall vara offentliga. Jag skulle vilja fråga: När menar utskottet att de här förhandlingarna skall vara offentliga? Det ges ju med denna skrivning möjligheter till offentliga förhandlingar. När anser utskottet att sådana skall komma till stånd? Någon tanke måste ju finnas bakom utskottets mening att förhandlingar skall kunna vara offentliga — men bara när arbetsgivaren går med på det. Skall det månne vara när arbetsgivaren kan få publicitet, goodwill och reklam för sitt företag? Från vpk:s sida anser vi att samma regler skall gälla för förhandlingar inför jämställdhetsnämnden som vid rättegångar i arbetstvister. Detta regleras.

Är inte det tillräckligt? Skyddar inte detta arbetsgivaren tillräckligt? Vad har då utskottet för motivering för sitt yrkande om avslag på denna motion? Jo, utskottet säger så här: ”Offentlighet såsom huvudregel inför jämställdhetsnämnden skulle kunna ge en annan karaktär åt förfarandet än det avsedda. Tvångsinslaget skulle träda i förgrunden på bekostnad av förhandlingsmöjligheterna. Förfarandet skulle därigenom också bli mer inriktat på frågan om arbetsgivarens underlåtelser än på att söka nå ett i sak gott förhandlingsresultat för framtiden. En sådan ordning gagnar knappast jämställdhetsarbetet i stort.” Vpk är av precis motsatt uppfattning. Det är offentligheten som kommer att gagna jämställdheten. De frågor som behandlas i jämställdhetsnämnden kommer att ha betydelse för utformningen av praxis. De kommer också att ha betydelse för de anställdas möjligheter att driva liknande frågor på andra arbetsplatser — för ingen tror väl att en jämställdhetsombudsman med ett kansli på en handfull personer aktivt skall kunna bevaka att landets alla arbetsgivare bedriver aktiva jämställdhetsåtgärder, som ju föreskrivs i lagen. Det måste förstås vara de anställda och deras fackliga organisationer som har huvudansvaret att se till att lagen följs. Det är naturligt, riktigt och praktiskt den enda möjligheten. Då måste de anställda och deras fackliga organisationer också ha möjlighet att följa praxis i dessa frågor och få veta hur jämställdhetsnämnden resonerar. Jag vill citera ur den ursprungliga propositionen 1978/79:175, där förfarandet inför jämställdhetsnämnden beskrivs. Jag vill göra detta för att göra kammaren uppmärksam på att det är detta förfarande man nu avser att låta arbetsgivaren ensam avgöra om det skall vara offentligt eller inte. Jag citerar: ”Förfarandet inför jämställdhetsnämnden tillhör visserligen förvaltningsförfarandet, men det står i realiteten rättegången nära. Skyldigheten att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdheten är en arbetsrättslig förpliktelse och avser, som lagen utformats, förhållandet mellan enskilda. Förfarandet i mål om sådana förpliktelser närmar sig civilprocessen. Huvuddragen av förfarandet bör enligt min mening av nu angivna skäl regleras i lag.” — Det är det som vi skall besluta om i dag. ”I lagen om arrendenämnder och hyresnämnder har exempelvis förfarandet inför dessa nämnder blivit noggrant angivet. Att lagformen brukas är motiverat även av andra skäl. I ärenden inför jämställdhetsnämnden uppträder två motstående parter. Syftet i mål om föreläggande för arbetsgivare att vidta aktiva åtgärder är att främja jämställdheten. Målen kan komma att gälla åtgärder av mycket ingripande art. Nämnden skall därvid icke vara bunden av jämställdhetsombudets yrkanden och dennes utredning.” Jag skall, för att inte trötta kammaren, avstå från att fortsätta att citera ur proposition 1978/79:175, men det var detta som skrevs i denna ursprungliga proposition om förfarandet inför jämställdhetsnämnden. Dessa förhandlingar står alltså enligt propositionen rättegången nära. Målen kan också komma att gälla åtgärder av mycket ingripande art, och förfarandet närmar sig civilprocessen. Men ett enigt utskott anser att svaranden, dvs. arbetsgivaren, i dessa förhandlingar skall ha ensidig möjlighet att mörklägga hela frågan, ha avgörandet om frågans offentlighet. I propositionen till riksmötet 1978/79 hette det alltså att förhandlingarna står rättegången nära. I utskottets skrivning av i dag heter det att förfarandet skall vara inriktat på att nå ett i sak gott förhandlingsresultat för framtiden. Det är en viss skillnad. Det är som om man nu från utskottet menar att frågan dyker upp för första gången hos jämställdhetsnämnden. Så är ju inte fallet. Det är ju jämställdhetsombudsmannen och de anställda som skall se till att lagen följs och påtala hos arbetsgivaren om han bryter emot den. Det är då man kan lirka, förhandla, diskutera och i sak försöka komma överens. Det är först när en arbetsgivare inte rättar sig efter jämställdhetsombudsmannens förelägganden en fråga kommer till jämställdhetsnämnden. Från vpk:s sida menar vi att offentligheten inför jämställdhetsnämnden skall följa samma regler som gäller vid domstolsförhandlingar. Detta har vi utvecklat i vpk-motionen nr 1965, som jag vill yrka bifall till. Herr talman! Jag tänker inte i övrigt gå in på de propositioner som behandlas i detta betänkande. Vi får nu en jämställdhetslag, och med detta betänkande godkänner också Sverige FN:s konvention om avskaffande av allt slags diskriminering av kvinnor. Det må vara bra att ha lagar och konventioner bakom ryggen — det är i alla fall bättre än att ha lagar som motverkar det man vill uppnå. Men erfarenhetsmässigt vet vi att kvinnornas frigörelse, liksom alla andra förtryckta gruppers, måste vara deras eget verk. Det kommer att vara kvinnornas aktiva kamp ute i samhället för högre löner, för fler dagisplatser, för ett bättre organiserat arbetsliv, för sex timmars arbetsdag och över huvud taget för lika villkor mellan kvinnor och män som kommer att ha betydelse för jämställdhetsfrågorna.

Herr talman! Formell särbehandling på grund av kön är relativt ovanlig på den svenska arbetsmarknaden. Man kan därför förmoda att de företeelser som jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden kommer att få ta itu med mindre handlar om uppenbar diskriminering än om vad som orsakas av de faktiska skillnaderna i mäns och kvinnors villkor. Det kommer sannolikt att visa sig att gamla attityder segt hänger kvar på många arbetsplatser. I dag kunde man i en tidningsnotis läsa om ett bussbolag i Falun som inte anställer kvinnor. Detta bolag säger bestämt nej till alla kvinnor även om dessa har busskort och erfarenhet av samma jobb. Företaget motiverar enligt tidningsnotisen sin inställning — hör och häpna! — med det urgamla argumentet att det finns bara en toalett. Kvinnor har upplevt och upplever fortfarande en lång rad informella hinder. Redan när det gäller att sök a jobb blir många kvinnor avskräckta genom form och innehåll i de arbetskrav som ställs. Ofta sker det slentrianmässigt. Man har inte tänkt igenom vad som verkligen krävs för att sköta jobbet. Man övervärderar manliga erfarenheter och räknar inte med de kvinnliga som en merit. Att göra arbetstiden mer flexibel stöter på hårt motstånd på många håll. En viktig åtgärd för jämställdheten måste vara att män i större utsträckning tar på sig ansvar för barn och hemarbete genom att ta ut föräldraledighet eller arbeta deltid. Detta rubbar det invanda mönstret, och man måste förstå att det särskilt på små arbetsplatser med få anställda kan skapa problem. Men med god vilja och samarbete i planeringen måste sådana problem kunna lösas. En viktig faktor när det gäller befordran på arbetsplatsen till mera krävande och ansvarsfulla uppgifter och därmed högre lön är viljan och förmågan och den praktiska möjligheten att skaffa sig vidareutbildning i yrket. Här blir kvinnorna ofta hindrade att t.ex. delta i internatkurser. Det är nämligen kvinnorna som har huvudansvaret för hemmet och barnen. Det måste aktiva åtgärder till för att eliminera ett sådant handikapp. På statens kursgård Sjudarehöjden har man sedan 1977 en försöksverksamhet med särskild barntillsyn. Barnstugeutbildad personal tar hand om medförda barn på dagarna, och på natten bor barnen med sin mamma eller pappa. Den verksamheten skall utvärderas i slutet av 1980, men en preliminär utvärdering baserad på intervjuer med 92 föräldrar har visat en mycket positiv syn på den här verksamheten. Man har också i den statliga förvaltningen prövat att ge ersättning till deltagare i internatutbildning med 50 kr. per dygn för merkostnader för barntillsyn hemma. Jämställdhetsarbetet på själva arbetsplatsen är oerhört viktigt. Det gäller att bearbeta attityder både hos arbetsgivare och hos arbetskamrater. Det är viktigt att jämställdhetssynen finns med i allt fackligt arbete liksom i allt politiskt arbete över huvud taget. Bevakningen bör gälla inte bara personalpolitiska frågor utan också samhällsplanering, skola, familjepolitik etc. Mot attityder kan det inte lagstiftas, brukar det ibland sägas. Men den lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet som vi nu i dag lägger sista handen vid, så att den kan träda i kraft den 1 juli i år, kommer att ge oss det stöd vi behöver för att kämpa vidare mot fördomar och fastlåsta attityder. Bussbolaget i Falun måste börja tänka om efter den 1 juli. På papperet har vi hunnit ganska långt med jämställdheten här i Sverige, men vi behöver den här lagen för att komma till rätta också med den informella diskrimineringen, den som gör att alla väl tänkta reformer ändå inte alltid fungerar. När det gäller tillämpningen av lagen är det viktigt att betona att jämställdhetsombudet skall försöka få till stånd frivilliga åtgärder för att främja jämställdheten på arbetsplatserna genom överläggningar med arbetsmarknadsorganisationerna och genom råd och information direkt till arbetsgivarna. Arbetsmarknadsutskottet har i sitt betänkande framhållit detta vid behandlingen av vpk:s motion, där det krävs att frågan om offentlighet vid förhandling i jämställdhetsnämnden inte skall kunna avgöras genom arbetsgivarens veto. Vpk menar att de diskussioner som kommer att föras i nämnden måste få kommenteras av massmedia och nå ut och diskuteras också på andra arbetsplatser. Vad det senare önskemålet beträffar, så bör det kunna tillgodoses genom att arbetmarknadens parter finns med i nämnden — och naturligtvis har full frihet att diskutera vad som händer där. Resultaten blir dessutom också offentliga. I utskottet har vi menat att offentlighet mot arbetsgivarens uttalade vilja skulle uppfattas som ett tvångsmedel, vilket skulle inverka menligt på förhandlingsklimatet. Det skulle inte gagna jämställdhetsarbetet i stort. Det är min övertygelse att vi nu, genom att rätt använda den här lagen, har fått ytterligare ett verksamt medel i jämställdhetsarbetet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan.

Herr talman! Mycket av vad Marianne Wahlberg sade i början av sitt anförande kan jag instämma i. Det finns fortfarande många hinder på vägen när det gäller att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Men jag tycker att försvaret för att avstyrka vår motion var synnerligen tunt. Marianne Wahlberg sade själv att jämställdhetsombudsmannen från början skall försöka åstadkomma dessa aktiva åtgärder som lagen talar om, försöka få arbetsgivarna att frivilligt arbeta i lagens anda genom råd och information och även genom överläggningar med arbetsmarknadens parter. Detta är vi ju också införstådda med. Det är väl svårt att nu säga hur det blir, men troligtvis kommer de frågor som tas upp inför nämnden att vara av principiell karaktär. Hur skall man exempelvis se på vidareutbildningen? Hur skall en arbetsgivare tackla de problemen för att aktivt arbeta för jämställdhet? Det är en intressant principiell fråga som kan tänkas komma uppi jämställdhetskommittén för bedömning. Jag tycker att det är viktigt att sådana principiella frågor, som tas upp där, kan diskuteras offentligt, att de kan tränga ut och bli föremål för debatt. Det räcker inte med att arbetsmarknadens parter har personer i den här nämnden — det blir inte alls samma effekt. Framför allt tycker jag att det är tokigt att arbetsgivaren ensam skall kunna lägga hinder i vägen. Även om en enig jämställdhetsnämnd anser att frågan skall diskuteras offentligt, kan alltså arbetsgivaren ensam avgöra att det inte skallske. Här tycker jag att man resonerar fel. Jag fick inte svar på frågan när diskussionen skall vara offentlig. Varför har man inte sagt från början att inga förhandlingar skall vara offentliga? Det är alltså arbetsgivaren som kommer att stå för avgörandet. I vilka frågor anser utskottet att förhandlingarna skall vara offentliga?

Herr talman! Jag tycker det är viktigt att notera att Marie-Ann Johansson sade att det kommer att röra sig om principiella frågor som har stor räckvidd för jämställdhetsarbetet. Det är precis så som vi har sett på detta i arbetsmarknadsutskottet — det viktiga är att man får kännedom om de principiella ställningstagandena i nämnden. Det önskemålet tycker jag tillgodoses, som jag sade tidigare, genom att arbetsmarknadens parter är närvarande vid förhandlingen. Vidare kan jag inte tänka mig annat än att jämställdhetsombudsmannen eller jämställdhetsnämnden så småningom kommer att publicera prejudikatsamlingar som belyser vad som generellt har skett i nämnden och vilken ställning den har tagit till just sådana frågor som Marie-Ann Johansson drog upp—t.ex. rätten till utbildning och hur man bäst skall främja jämställdheten där. Det kommer säkert att bli möjligt att ha en offentlig debatt om det. Just i principiellt viktiga frågor kommer det att vara ett arbetsgivarintresse att handläggningen blir offentlig, när man har olika uppfattningar. Något annat skulle vara förvånande. Vad arbetsmarknadsutskottet och propositionen har tagit hänsyn till är enskilda fall där behandlingen av olika anledningar inte främjas av att den är offentlig.

Herr talman! Marianne Wahlberg tror att det kommer att vara ett arbetsgivarintresse att ha offentliga förhandlingar när principiellt viktiga frågor står på spel. Det tror inte jag, och erfarenheten kommer väl att visa vem som har rätt. Jag tyckte faktiskt att Marianne Wahlberg i sin replik pläderade för det förfaringssätt som vi föreslår i vår motion, nämligen att huvudregeln skall vara att förhandlingar i principiellt viktiga frågor skall vara offentliga.

Herr talman! I utskottet tror vi att vi gagnar jämställdhetsarbetet bäst på detta sätt. Vi tror inte på de tvångsmetoder som Marie-Ann Johansson gör sig till tolk för. Vi vill i varje fall börja arbetet med att på frivillig väg försöka komma ett stycke längre med jämställdheten.

Herr talman! Kammaren har i dag att ta ställning till tre propositioner som alla behandlar jämställdhetsfrågor. I samtliga fall är det ett enigt utskott som tillstyrker propositionerna. Det råder med andra ord stor enighet kring jämställdhetsfrågorna — åtminstone när det gäller det begränsade område som vi behandlar i dag. De jämställdhetsmotioner som väcktes under den allmänna motionstiden har utskottet uppskjutit till hösten. Då hoppas vi att vi skall få en debatt i anledning av den aviserade propositionen, som skall ta upp den handlingsplan som jämställdhetskommittén har utarbetat. Eftersom utskottet är enigt om de framlagda propositionerna finns det egentligen ingen anledning att starta en stor debatt här i dag. Jag vill i alla fall peka på den risk som finns när vi nu startar en ny organisation och tillsätter en jämställdhetsombudsman och en jämställdhetsnämnd. Det ligger nära till hands att vi nu drar en lättnadens suck och anser jämställdhetsfrågan därmed vara ur världen. Så får det inte bli och inte heller så att vårt arbete, när vi samlokaliserar jämställdhetsombudsmannen och dennes kansli med jämställdhetskommittén, vårt arbete i fortsättningen begränsas till jämställdhet på arbetsmarknaden och där inom ett avgränsat område, nämligen de arbetsplatser där kollektivavtal inte är slutna. Jämställdhetsombudsmannens kompetensområde omfattar ju, i varje fall i stort sett, bara det området. Jag vill, herr talman, passa på tillfället att än en gång framhålla att jämställdhetspolitiken måste vara en del av allmänpolitiken för jämlikhet mellan alla människor. Den måste genomsyra alla samhällsområden.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

Herr talman! Kvinnorna är 50 26 av jordens befolkning. De utgör 33,3 4 av all officiell arbetskraft i världen, men den tredjedelen utför i verkligheten två tredjedelar av all arbetad tid. För allt sitt arbete får kvinnorna 10 96 av världens samlade inkomster, och de äger tillsammans 1 20 av all egendom. De siffror jag just nämnt kommer från Förenta nationernas officiella statistik, och de är i sig själva så talande att ytterligare kommentarer knappast behövs. Herr talman! Det är inte så mycket ord utan mer av ett målmedvetet aktivt handlande som krävs över hela jorden för att ändra på sådana orättvisor som de här siffrorna vittnar om — sådana orättvisor som medfört att just kvinnor överallt är dubbelarbetande, underbetalda och nästan helt egendomslösa. Den konvention om avskaffande av allt slags diskriminering av kvinnor som nu skall godkännas av riksdagen får vi se som ett officiellt bevis på att Förenta nationerna erkänner att det trots många stolta deklarationer om alla människors lika värde förekommer en utbredd diskriminering av kvinnor och att den diskrimineringen måste bekämpas. Därför är det bra att FN:s medlemsstater efter åratals debatterande i kvinnokommissionen, i ECOSOC och i generalförsamlingen äntligen har kunnat enas om en konvention. Det är bra att den innehåller bestämmelser om en övervakningskommitté — någonting som vi från svensk sida i kvinnokommissionen åtminstone till en början tvingades arbeta mycket hårt för att få till stånd. Det är också bra att Sverige redan har undertecknat konventionen och att vi faktiskt var den andra stat som gjorde det. Man kan naturligtvis — som många remissinstanser har gjort — beklaga att konventionen i varje fall till namnet främst syftar till att avskaffa diskrimineringen av kvinnor. Men vi kan kanske trösta oss med att det i texten också s att en ändring av den konventionella mansrollen är nödvändig. Herr talman! Jag har tagit till orda därför att jag i FN:s kvinnokommission varit med om att skriva den engelska texten. Jag tycker att det är angeläget att här kommentera vad statsrådet nog så talande beskriver som ” formuleringar” när det gäller skydd för moderskap. Herr talman! Jag tror att jag har ägnat ungefär en vecka av mitt liv åt att försöka förklara för vissa staters företrädare i kvinnokommissionen att alla barn har både en far och en mor, att vi i Sverige inte förstår varför mammor skall skyddas mer än pappor — det är barnen som skall skyddas. Efter den debatten, som var segare och envisare än de flesta debatter här i kammaren, blev det så småningom en kompromiss, där ordet ”motherhood” ändrades till ”maternity”. Vi förklarade samtidigt från svensk sida att vi med uttrycket ”maternity” förstod just den tid när modern är havande eller ammar. Vi förklarade det inte bara i ord utan också i åtbörder för den sovjetryska delegaten. Hon log och höll med oss. Det mötte alltså inga invändningar. Därför bör vi från svensk sida kunna räkna med att uttrycket inte skall kunna avse alla kvinnor som en gång fött barn. — Det ville jag gärna ha till protokollet. Herr talman! Ingen av oss här eller i FN tror väl att den här konventionen skall åstadkomma någon sådan revolution som behövs för att ändra den beklämmande statistik som jag inledningsvis återgav. Men den statistiken är så upprörande att det bör stå klart för alla att vi måste intensifiera arbetet för jämställdhet också i utrikespolitiken. Det bör även stå klart för oss att alla medel måste användas. Konventionen är ett: nu återstår att arbeta för att FN:s övriga stater inte bara undertecknar den vid en fin ceremoni i Köpenhamn utan också visar verklig vilja att leva upp till den. Herr talman! Allra sist en liten reflexion. Jag har sett mig om i kammaren under den här debatten. Det är roligt att se att det någon gång kan vara kvinnlig majoritet i Sveriges riksdag.

Herr talman! Egentligen är det ganska bedrövligt att det skall behövas en lag om jämställdhet mellan könen i arbetslivet. Det handlar ju om respekt för individen, om individens rättigheter och skyldigheter. självständighet och likvärdighet, kunskaper och vilja att använda sina kunskaper. Men vi måste se verkligheten i ögonen. Fortfarande behandlas män och kvinnor med lika kunskaper och förutsättningar ojämlikt på arbetsmarkna den. Fortfarande är framför allt de typiska kvinnoyrkena också typiska låglöneyrken. Fortfarande väljer kvinnan i ett parförhållande ofta att kombinera hemarbete med yrkesarbete, och då inte sällan deltidsarbete för att orka med den dubbla arbetsbördan. De utbildningsvägar pojkar resp. flickor väljer är fortfarande i stor utsträckning de traditionella. Man kan naturligtvis fråga sig om det är fel att flickor väljer vårdyrken om de nu är intresserade av ett vårdande arbete och om pojkars intresse för teknik verkligen skall motarbetas. Jag tror att den lagstiftning och de åtgärder som nu föreslås är synnerligen angelägna. I väldigt stor utsträckning är ojämställdheten i arbetslivet beroende på fördomar och attityder, och det gäller att bearbeta de fördomarna och attityderna och att bevaka kvinnans rätt inom arbetslivet. På 1940-talet, när den första kvinnliga nyhetsläsaren hördes i radion, blev reaktionen från allmänheten ganska negativ, tyvärr inte minst bland kvinnor. I dag är kvinnliga reportrar en självklarhet, lika väl som manliga. men ändå speglar massmedia själva ofta ett traditionellt könsrollsmönster. Nyhetsförmedlare är i större utsträckning män, jämställdhetsfrågor har litet utrymme i nyhetsurvalet, och i underhållningsutbudet befästs ofta det rådande könsrollsmönstret. Tittar man på intresset för kvinnlig idrott så är det likadant, dvs. ganska svagt, och läser man under dagstidningarnas rubrik På nya poster, får man lätt intrycket att en kvinna sällan anförtros en avancemangspost. Massmedia har en viktig uppgift att påverka opinionen, och man kan förvänta sig, anser jag, att de framsynta representanterna för massmedia är speciellt vaksamma på det här området. Naturligtvis skall man om möjligt välja yrke efter intresse och fallenhet, men jag tror att en tidig information ändå kan påverka pojkar att i större utsträckning önska att få arbeta inom ett vårdyrke och flickor att föredra tekniska jobb. Det vore värdefullt, inte minst för dem själva och för arbetsplatsen. En arbetsplats fungerar bättre med en jämnare könsfördelning bland arbetstagarna — det är ett väl känt faktum. När det gäller förskolan och skolan i övrigt, så är den arbetsplatsen även normbildande för barnens uppfattning om vad en man kan ha för yrke resp. vad det är lämpligt att en kvinna arbetar med. Förskolans personal ersätter under en stor del av dagen föräldrarna, och det är därför bra för barnen att båda könen finns representerade bland personalen, att både en mammaoch en pappagestalt finns. Jag unnar f. ö. verkligen män att få känna glädjen i arbetet med barn eller tillfredsställelsen att få hjälpa vårdbehövande vuxna. Kvinnorna har ännu så länge de lägst betalda arbetena och i många fall dubbelt arbete, i hemmet och utanför hemmet. För att orka med denna dubbla arbetsbörda och för att få mer tid för barnen väljer därför många deltidsarbete. Deltidsarbetet ses av en del som enbart negativt och innebär väl på vissa arbetsplatser problem med schemaläggning av arbetstid m.m. Men det är viktigt för barn och föräldrar att få träffas och umgås mer. Inte minst för barnens trygghet är detta värdefullt. Man skulle därför önska, att småbarnsföräldrar — både män och kvinnor — i större utsträckning gavs möjlighet att deltidsarbeta och att deltidsarbetet gavs fulla sociala förmåner. Någon riktigt jämn fördelning mellan könen inom resp. yrken tror jag varken är möjlig eller önskvärd, och jag tvivlar starkt på de positiva effekterna av ett kvoteringssystem. En kvotering inom t.ex. utbildningsområdet kan vara en olycka för både pojkar och flickor. Den pojke med låt oss säga 4,5 i medelbetyg, som slås ut av en medsökande flicka med 3,5 i medelbetyg, känner sig säkert både ledsen och besviken. Möjligheten att få studera skulle då bli beroende av kön. Det är tragiskt för både pojken som slås ut och för flickan vars självkänsla knappast blir bättre av att veta att kvalifikationen för hennes del var att hon var flicka. Sådant bidrar inte till jämställdhet, utan skapar snarare motsättningar och bitterhet. Det bidrar verkligen inte heller till att eleverna söker sig till en utbildningsväg av intresse. Aktiva åtgärder i form av information i skolorna och vaksamhet vid befattningstillsättningar samt vid utformning av arbetet vid t.ex. en industri bör göras på ett positivt sätt. En jämnare könsfördelning inom arbetslivet är eftersträvansvärd för både män och kvinnor. Information i skolorna är viktig, information på arbetsplatsen likaså, men viktigt är också att orättvisor i t.ex. utbildningssystemet tas bort. Det studiesociala stödsystemet som vi numera ändrat på och där möjligheten att få stöd var beroende av bl.a. makes inkomst, har säkert hindrat många kvinnor från att vidareutbilda sig eller att friska upp gamla kunskaper inför ett återinträde i arbetslivet. Hennes studier innebar i sådana fall helt enkelt en ganska avsevärd belastning på familjens ekonomi. Jämställdhet i arbetslivet förutsätter också att den hemarbetande kvinnans arbete värdesätts och räknas som en merit på arbetsmarknaden. Den som vårdar andras barn eller andras sjuka och vårdbehövande anhöriga har både social trygghet och lön, men gäller vården egna anhöriga har vårdaren, om hon är en hemarbetande kvinna, endast en obetydlig sjukpenning vid egen sjukdom. Efter kanske flera års värdefull samhällsinsats i det egna hemmet är hennes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden så gott som obefintliga. Herr talman! Jämställdhet är allas angelägenhet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ett nytt steg på vägen mot jämställdhet mellan kvinnor och män tas i och med att riksdagen, uppenbarligen inom någon minut. kommer att godkänna regeringens tre propositioner och arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 30, som behandlar alla tre propositionerna. Jag vill bara uttrycka min glädje och tillfredsställelse över att de partipolitiska skiljaktigheter som rådde under arbetet med lagen om jämställdhet i arbetslivet och i samband med riksdagsbehandlingen av den nu tycks vara bilagda och att alla, även om de principiella ståndpunkterna självklart kvarstår, nu vill göra det bästa möjliga av lagen och utnyttja den såsom ett instrument. Som jag sade här i riksdagen i samband med att lagen antogs den 13 december förra året finns det inte stora utsikter att göra framsteg i jämställdhetsarbetet på arbetsmarknaden utan en aktiv medverkan av arbetsmarknadens parter. Arbetsmarknadens parter är, det vet vi, starkt engagerade i jämställdhetsarbetet. Jag är övertygad om att den lagstiftning som genom riksdagens beslut i dag blir fullständig kan bli ett gott stöd också för parterna i deras arbete. Jag vill emellertid understryka, vilket jag har gjort många gånger förr, att lagen om jämställdhet i arbetslivet är bara ett instrument i arbetet på jämställdhet. Det behövs många, vilket har sagts här tidigare. Viktigast är kanske att på olika sätt skapa förutsättningar för jämställdhet, och då behövs åtgärder på många områden. Inte minst gäller det att planera samhället så att man underlättar för både kvinnor och män att förvärvsarbeta. Det gäller också att utforma familjepolitiken så att det blir möjligt att förena förvärvsarbete med familjeliv och, inte minst, att kvinnor och män tar samma ansvar i hemmet för barnen och arbetet där. Innan vi nått dit har vi många steg att ta. Men vi som så många år har varit engagerade i jämställdhetsarbetet gläder oss åt varje steg. I dag, herr talman, tar vi ett. Jag kan faktiskt inte låta bli att säga några ord till föregående talare beträffande frågan om kvotering, som är något av ett rött skynke. Jag är inte den som i första hand argumenterar för kvotering. Jag vill gärna säga detta. Jag tycker att det finns andra vägar som är bättre. Men när man så kategoriskt säger nej till kvotering så fort den gynnar kvinnor, vill jag bara erinra om att vi länge har haft kvotering som gynnar män. Den enda kvotering vi över huvud taget har i utbildningssystemet gynnar män. Vi har när det gäller folkskollärare och när det gäller gymnastiklärare haft kvotering som har gynnat män. Vi har fortfarande i förskollärarutbildningen kvotering som gynnar män. Vi kanske skall vara litet mindre kategoriska när det gäller att använda oss av det instrumentet i något enstaka fall under ett övergångsskede.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har skrivit en motion med anledning av proposition nr 127, som handlar om vissa pensionsfrågor. Under tiden för motioner med anledning av den propositionen framkom i pressen att regeringen hade tillsatt en utredning för att se över politikerpensionerna och andra ekonomiska förmåner för politiker. Trots det ansåg vi att det fanns anledning att aktualisera vissa frågor i anslutning till denna proposition. Propositionen ställer två förslag som rör pensionsbestämmelserna för statsråd. Det ena förslaget handlar om en minskning av f. d. statsråds pension, om han eller hon uppbär arvode som talman, vice talman eller ordförande i utskott. Det här skulle också kunna gälla retroaktivt. om det f. d. statsrådet så önskar. Det är här, efter vad jag har kunnat förstå, inte fråga om någon jämkning av statsrådspensionen med det vanliga riksdagsarvodet utan enbart med eventuella extra arvoden, som man kan få som talman, vice talman eller ordförande i utskott. Som sådant är det ett mycket ofullständigt förslag, men det är ändå ett förslag som vi kan biträda, eftersom det är ett steg i rätt riktning. Det andra förslaget i proposition 127 handlar om en ändring av tiden för att ett statsråd skall få rätt till förordnandepension. Hittills har det varit fråga om en statsrådstid av minst sex år. I propositionen föreslås detta ändrat, så att denna tid också kan räknas som en regeringsperiod som knyter an till antingen tiden mellan två ordinarie val eller tiden för två sammanhängande sådana tidsperioder. Dessa tidsperioder skall alltså räknas som tre resp. sex år när sexårsperioden beräknas, oavsett om det skulle fattas några dagar för att det verkligen skulle vara tre resp. sex år. Man har upptäckt att det tar olika lång tid för olika regeringar att bildas, så det kan alltså bli fråga om dagar. Detta är ingen stor fråga. Från vpk har vi ändå yrkat avslag på denna del av propositionen. Det kan tyckas småaktigt av oss, men det måste i stället ses som ett uttryck för att det nu inte är tid för ytterligare förmåner. även om det bara är fråga om några dagars minskning av karenstiden för rätten till förordnandepension. Nu är det i stället tid att se över alla dessa förmåner som politikerna har och som allt fler människor anser orättfärdiga och stötande. Det finns skäl för, som vi också säger i motionen, specialbestämmelser för förtroendevalda politiker på heltid. Dessa är inte skyddade av de anställningsskyddslagar som finns på den övriga arbetsmarknaden. Man kan i och för sig säga att dessa anställningsskyddslagar aldrig har skyddat någon från att bli arbetslös, de har aldrig skyddat någon så att företag inte ned osv. Politiker omfatta s alltså inte av dessa lagar. Men vi anser att det inte finns några rimliga skäl i världen för att politiker eller f. d. politiker skall uppbära både lön och pension, oavsett varifrån lönen kommer. Vi har i vår motion angett några riktlinjer som vi anser skall gälla i fråga om de ekonomiska villkoren för heltidsarbetande förtroendevalda politiker. Vi anser att de regler som gäller på övrig arbetsmarknad i så stor utsträckning som möjligt också skall tillämpas för politiker. Vi anser att rätten att uppbära både pension och lön skall försvinna. Utskottet föreslår att vår motion skall avslås, eftersom det ju tillsatts en utredning för att se över dessa frågor. När man läser direktiven till denna | utredning är det svårt att förstå att utskottet avstyrker vår motion. Vår motion handlar om villkoren för alla förtroendevalda politiker som arbetar på heltid. Utredningsdirektiven handlar i stort sett enbart om villkoren för statssekreterare. Man nämner också förtroendevalda i kommuner och landsting samt riksdagsledamöter. Däremot nämns inte statsråden. För deras del skall tydligen de reformer som föreslås i proposition 127 och som behandlas här i dag vara tillräckliga. Jag tycker det är synnerligen märkligt att direktiven fått denna utformning. Orkar inte statsråden med att låta en utredning se över sina egna villkor, eller vad är det fråga om? Jag tror nu inte att utskottets talesman hä i kammaren kan ge mig svaret på den frågan. men eftersom utskottet föreslagit avslag på vår motion just med hänvisning till denna utredning kanske ändå utskottet kunde ge någon kommentar. Vår motion kom till med tanke på att det i propositionen föreslås förändringar av pensionsbestämmelserna för just statsråd. Det är förändringar som vi delvis kan acceptera men som vi anser inte är tillräckliga. Vår ursprungliga avsikt var att föreslå en utredning. men eftersom det under tiden vi arbetade med motionen blev bekant att en utredning just tillsatts var det naturligt att vi i stället ställde krav gentemot denna utredning. Nu visar det sig, när man läser direktiven, att utredningen inte alls tänker behandla statsrådens pensionsvillkor. Då går det inte enligt min mening att avfärda vår motion genom att hänvisa till denna utredning. Utskottet borde ha hittat på bättre skäl.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

Herr talman! De återkommande folkoch bostadsräkningarna är fortfarande bland de största enskilda ADB-projekten i vårt land, och sannolikt skapas just i FoB-arbetet fortfarande de största ansamlingarna av personinformationer. Det rör sig här om många uppgifter per medborgare, familj och hushåll. Denna omfattande persondatahantering kommer i höstens folkoch bostadsräkning att utvidgas betydligt genom SCB:s möjligheter att ordna samkörningar med de olika register som finns förtecknade i FoB-lagen. Vad min motion tagit upp är SCB:s planer att samköra FoB-materialet med det centrala företagsregistret. Jag ifrågasätter om riksdagen vid antagandet av FoB-lagen medgivit SCB denna rätt till samkörning. Vad det hela handlar om är samkörning mellan de största centrala basregistren utan att frågan diskuterats från integritets-, sårbarhetseller sektetessynpunkt och utan att någon form av skyddsregler utarbetats. Det är inte rimligt att ett sådant här beslut om samkörning skall kunna fattas av SCB ensamt. Finansutskottet har med anledning av motionen frågat SCB och datainspektionen till råds i ärendet och från DI fått beskedet att inspektionen inte funnit ”att några sådana uppenbara omständigheter föreligger att inspektionen har anledning att ifrågasätta SCBs bedömning att riksd beslutat om att sambearbetningen mellan FoB 80 och CFR skall ske med hjälp av ADB”.

Det är också att märka att — 1980 års folkoch SCB i sitt yttrande över motionen inte kommenterat frågan om räkningsre — bostadsräkning sultatens jämförbarhet. Därmed synes SCB vidgå att uppgifterna inte blir mm.m. jämförbara, om man tillämpar den systemuppläggning som SCB av andra skäl nu synes föredra. SCB anför att samkörningen vid FoB 80 motiveras av kostnadsbesparingsskäl men avstår från att i detta sammanhang värdera de negativa effekterna av en försämrad jämförbarhet i statistiken. Utskottet har för sin del inte heller gjort några jämförande studier mellan FoB 80-lagen och de motsvarande bestämmelserna som gällde för genomförandet av FoB 75. Man synes kunna utgå ifrån att SCB, långt efter det att FoB-lagen fastställts av riksdagen, kommit till klarhet om att en ADB-samkörning skulle kunna arrangeras i samband med genomförande av FoB 80 samt att verket först som följd härav valt att tolka sitt mandat enligt FoB-lagen på det sätt som påtalats i motionen. Syftet med motionen är främst att fästa uppmärksamheten på de nya risker som samkörningen skapar, dvs. de särskilda skaderisker sett ur sekretess-, sårbarhetsoch integritetssynpunkt som är förenade med det nu planerade samkörningsprojektet och som riksdagen tidigare inte haft tillfälle att bedöma. Som framgår av remissvaren har ett par av näringslivets organisationer, nämligen SAF och Sveriges industriförbund, i gemensam skrivelse till SCB framfört betänkligheter mot det samkörningsförfarande som SCB planerar för FoB 80-projektet. Det är att beklaga att utskottet inte utökade kretsen av remissinstanser till nämnda organisationer. Bearbetningsplanerna har skapat betydande oro inom näringslivet. Organisationerna anför i sin skrivelse till SCB att man fäster stor vikt vid att CFR-uppgifterna inte används av SCB på ett sätt som kan medföra att skyddet för företagsuppgifterna försämras sett ur sekretessoch sårbarhetssynpunkt. Man efterlyser SCB:s garanti för att CFR i FoB 80-projektet används på liknande sätt som vid genomförandet av FoB 70. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar hade säkert också kunnat ha intressanta synpunkter i detta ärende. Jag menar att den planerade samkörningen medför ett sårbarhetshot för vissa verksamheter inom såväl stat och kommun som näringsliv och att det således, utöver att vara en integritetsskyddsfråga för enskilda och företag m.m.. också är en nationell skyddsfråga. I samkörningsalternativet tillföres personposten en identitetsuppgift avseende arbetsställe. Denna nya och tidigare aldrig registrerade personuppgift torde kunna vara känslig för många enskilda personer liksom för många verksamheter. Detta tycks datainspektionen inte ha uppmärksammat och bedömt ur datalagssynpunkt, om man utgår från inspektionens yttrande till finansutskottet. 35 Att datainspektionen inte heller förstått att SCB redan i FoB-materialet i samband med en planerad samkörning med centrala företagsregistret måste sortera personuppgifterna per arbetsställe och därmed skapa arbetsställevisa grupperingar av de förvärvsarbetande måste tillskrivas en bristande problemanalys inom datainspektionen. Ärendet har vad gäller SCB visat att verket inte självständigt bör få besluta om samkörningar och därvid fritt förfoga över de olika slag av registermaterial, som myndigheten tillskapar i sin statistikverksamhet. Varje form av sambearbetning av olika material bör i stället när det gäller integritetskrav, sekretess, sårbarhet och säkerhet prövas av särskild instans utanför SCB för att garantera att erforderliga riskbedömningar genomförs. Det bör således skapas garantier för att väl underbyggda riskbedömningar alltid utarbetas och ingår som beslutsunderlag vad gäller alla större ADB-projekt och speciellt större samkörningsprojekt. Beträffande motionens påpekande om behovet av tillräckligt beslutsunderlag i ADB-ärenden som underställs riksdagen, kan noteras att utskottet skjuter frågan ifrån sig och hänvisar till sårbarhetskommitténs förslag. Liksom sårbarhetskommitténs förslag innebär motionsyrkandet att regeringen skall uppmärksammas på att större ADB-projekt kräver en sådan beredning, att riksdagens beslutsunderlag också omfattar allsidiga och genomarbetade riskbedömningar. Det är värt att notera att enligt sårbarhetskommittén utgör alla heltäckande personregister ett allvarligt säkerhetsoch sårbarhetshot. vilket är av största vikt sett från nationell skyddssynpunkt. Sammanfattningsvis kan, herr talman, konstateras att en samkörning i FoB 80 mellan personoch företagsregister skapar nya. synnerligen skyddsvärda uppgifter utan att samkörningsprojektet blivit föremål för någon egentlig riskbedömning. Även datainspektionens bedömning av ärendet är från datalagssynpunkt bristfällig. Med hänsyn till nämnda omständigheter borde utskottet ha tvekat att så förbehållslöst tillstyrka SCB-planen. Mot ett enigt finansutskott har jag inget yrkande.

Herr talman! Finansutskottets betänkande med anledning av Margaretha af Ugglas motion är enhälligt. Det gör kanske att vi kan hålla denna debatt ganska kortfattad. Jag vill ändå redovisa fyra fakta som har varit avgörande för utskottets ställningstagande. För det första är det helt klart att folkoch bostadsräkningen 1980 skall genomföras med hjälp av ADB. Det står i FoB-lagens 1 §. För det andra är det lika klart att vissa uppgifter om företag får inhämtas från centrala företagsregistret. Det står i samma lags 6 §. Detta kan, för det tredje. inte tolkas på något annat sätt än att riksdagen har godkänt en sambearbetning mellan personuppgifter som samlas in genom FoB 80 och uppgifter från centrala företagsregistret. För det fjärde är enligt utskottets mening de risker för intrång i den personliga integriteten som Margaretha af Ugglas befarar undanröjda genom att de löpnummer som utgör länken mellan de två registren kommer att utplånas senast den 31 december 1981.
Herr talman! Jag vill notera att min motion har lett till en framgång i denna fråga. Det är just det som finansutskottets ordförande här anförde, nämligen att löpnumren kommer att utplånas. Jag ser det som ett resultat av min motion. Jag är dock helt övertygad om att riksdagen måste återkomma till de principiella frågeställningar som jag har väckt i min motion och som jag har redogjort för här i kammaren. Jag är också övertygad om att vi blir tvungna att göra det som ett resultat av sårbarhetskommitténs synpunkter.

Herr talman! I detta utskottsbetänkande behandlas också min motion nr 596. Jag vill gärna komma med några randanmärkningar med anledning därav. Får jag säga så här: Var och en som har den minsta hum om penningväsendets historia har inte kunnat undgå att höra talas om Greshams lag, alltså det förhållandet att om två myntsorter med samma nominella värde men med olika produktionskostnader cirkulerar i samma marknad, så kommer det bättre myntet att försvinna ur cirkulationen: ”Dåliga pengar driver alltid ut goda.” Omt.ex. vid sidan av ett fullviktigt mynt ett mynt med lägre guldeller silverhalt släpps ut frestas människorna att samla det fullviktiga och i sina affärer endast använda det mindrevärdiga. Det är därför förvånansvärt att man i vårt land inte vidtagit några åtgärder för att förhindra nedsmältning av våra silvermynt genom indragning av mynt från 1943 då silverhalten miskades från 80 till 40 26 och från 1968 då silvret helt försvann i våra ”silvermynt” och dessa kom att innehålla endast kopparnickel. Lagen mot nedsmältning av mynt från 1968 — f. ö. för sent tillkommen — hindrade uppenbarligen inte människor från att samla in och till uppköpare sälja silvermynt för högre pris än det nominella värdet, silvermynt som man visste skulle smältas ned utomlands. Därmed medverkade man till en dubbel brottslighet: brott mot förbudet mot nedsmältning av rikets mynt och valutasmuggling. De äkta silvermynten borde alltså ha dragits in innan — något som har skett — betydande mängder silver strömmat ut ur landet. Detta hade varit viktigt inte minst på grund av silvrets industriella betydelse. Detta har direkt och indirekt påpekats för myntverket, för departementet och här inom riksdagen. Det har skett vid upprepade tillfällen. Dessutom har ett relativt stort antal åtal och fällande domar förekommit i detta sammanhang. Den 18 januari omnämndes i Svenska Dagbladet min avsikt att motionera om åtgärder för att hindra olaga utförsel och nedsmältning av svenska silvermynt. Jag hade dessförinnan varit i kontakt med vissa myndigheter. En månad senare föreslår myntverket regeringen att avskaffa lagen om förbud mot nedsmältning av mynt, och propositionen framläggs ytterligare en månad därefter. Kanske kan man här spåra orsak och verkan.

Syftet med min motion var att hjälpa alla de människor som har högar av silvermynt, främst enkronor, i sin ägo och som har full rätt att med viss vinst avhända sig dessa utan att begå lagbrott. Om propositionen antas kommer detta att bli möjligt. Jag vill kanske tillägga att vinsten för den enskilde nu blir betydligt mindre än när silverpriset t.ex. i januari var så högt att en enkrona med 40 96 silver var värd ca. 18 kr. Silverpriserna har ju sjunkit betydligt på senare tid. F. ö. är förklaringen till att man var tvungen att föra mynten ut ur landet för nedsmältning den att det ingalunda går att ordna hemma i köket ungefär som när vi göt tennsoldater i vår ungdom. Det fordras stora deglar och dessutom en speciell teknik för att skilja ut de olika metallerna i legeringen. Därför har också inom landet endast enstaka ”svarta” verkstäder kunnat klara saken. Får jag till sist komma in på frågan om det rättsliga efterspelet till hittills uppdagade brott i samband med nedsmältning och olaga utförsel av silvermynt. I föredragandens överväganden i propositionen läser man följande: ”Jag förordar alltså att lagen om förbud mot nedsmältning av mynt upphävs.

Men att gå ett steg ännu längre skulle, anser jag bestämt, vara för rättskänslan direkt stötande, för att inte säga förkastligt. Jag syftar på ett uttalande i Svenska Dagbladet den 23 mars i år, alltså den dag propositionen lades på riksdagens bord. Jag citerar: ”Länsåklagare Thorsten Rosenberg, som varit en av de pådrivande i frågan, anser att om nu förbudet faller så bör också de personer som f. n. är misstänkta för att ha fört ut enkronor för nedsmältning helt slippa påföljder. När förbudet upphör faller också straffet bort för redan begångna gärningar, säger Rosenberg. Formellt kan visserligen domstolarna döma ända fram till dess, men så gör man ju inte. Rosenberg anser att de personer i bl.a. Falun och Göteborg som är misstänkta att ha fört ut miljontals enkronor också skall slippa valutaåtal, eftersom valutabiten i det misstänkta brottet endast p. g. a. nedsmältningsförbudet varit ett nödvändigt led i den silverhantering det egentligen handlar om. Där får han dock inte medhåll av riksbanken. Chefsjurist Åke Gustafsson anser att angivelserna för valutabrott bör stå kvar även om det inte förekommit någon valutaskada, dvs. att värdet av de utsmugglade kronorna sedan smugglats hem igen. — Folk måste lära sig att följa valutaförordningen annars vittrar regleringen ned, säger Gustafsson och påminner bl.a. om att de många utlänningar i Sverige som ertappats med att smuggla med sig pengar till hemlandet blir åtalade trots att de hade fått ta med sig pengarna om de bara i förväg hade gjort anmälan till riksbanken. — När man går brottsliga vägar drar det ofta också med sig annat, t.ex. att inkomsterna från nedsmältningen inte deklareras, men det är inte en fråga för riksbanken, avslutar Åke Gustafsson.” Herr talman! Jag skulle — jag upprepar det — finna det synnerligen kränkande för rättvisan om domstolarna gick till den ytterligheten att även ge åtalseftergift för den valutasmuggling som faktiskt också ägt rum. Brottet går inte att beskriva på annat sätt och måste skiljas från det som rör nedsmältning av rikets mynt. Jag anser mig, herr talman, trots att motionen formellt kommer att avslås, ha vunnit syftet med min framstöt, och jag har givetvis inget eget yrkande.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att här ta upp frågan om valutautförsel, kapitalexport och valutaspekulation i hela dess vidd, även om det är en alltmer angelägen fråga med hänsyn till det ekonomiska läget i landet. Men vi har om ett par veckor en stor ekonomisk debatt. då sådana frågor kommer upp. Jag skall därför för dagen begränsa mig till två konkreta frågor som vi har tagit upp i vår motion. Den ena frågan gäller att utländska företags kontor eller filialer, som får drivas här i landet utan näringstillstånd och som hittills behandlats som s.k. valutautlänningar, nu föreslås bli behandlade som valutainlänningar. Det är ingen stor fråga, men vi tycker att det material som framlagts är ofullständigt. Inom vissa branscher kan det säkert vara välbetänkt att göra en sådan här förändring. Det gäller exempelvis utländska flygbolags biljettkontor; det underlättar biljettköpen. Men det finns en rad andra filialer till utländska företag för vilka vi anser det vara mindre välbetänkt att göra den här förändringen. Jag vill peka på vad kommerskollegium har skrivit i sitt remissyttrande. Man framhåller att de här filialerna, som det handlar om, inte ens är bokföringsskyldiga enligt nuvarande lagstiftning. Enligt bokföringslagen är det nämligen endast näringsidkare som är bokföringsskyldiga. Men som näringsidkare betraktas icke dessa filialer, för vilkas verksamhet det inte fordras näringstillstånd. Men hur skall man då från riksbankens och valutakontorets sida kunna ha en tillräcklig kontroll över dessa företag, när de inte ens är skyldiga att föra bok på sätt som gäller för andra företag? Vi tycker det är mycket tveksamt om man skall göra den här förändringen och menar att det inte finns något material framlagt som stöder den föreslagna förändringen. Vi yrkar därför avslag på den. Den andra konkreta frågan som propositionen tar upp gäller begränsning av handeln med guld. Handeln med obearbetat guld är starkt reglerad, men vissa företag kringgår bestämmelserna genom obetydliga bearbetningar till s.k. guldjetonger. Det är ingen hantverksmässig bearbetning — man sätter maskinellt en stämpel på ett guldstycke och så kan man använda det för spekulation. Denna handel har ökat i samband med det stigande guldpriset. Riksbanksfullmäktige har föreslagit att det reglerade området skall utvidgas att gälla allt guld, både bearbetat och obearbetat, med en guldhalt som överstiger 18 karat. Förslaget från riksbanksfullmäktige skulle i viss mån rikta sig mot guldspekulationen. Vi stöder detta förslag och finner det märkligt att regeringen och finansutskottet har avstyrkt det. Varför vill man från regeringens och finansutskottets sida inte ta denna lilla åtgärd som är riktad mot en guldspekulation, som vi väl alla måste vara överens om att fördöma? I riksbanksfullmäktige sitter en rad ledamöter och suppleanter valda av riksdagen. De får, när det om några minuter blir votering, tillfälle att ta ställning till det förslag som de själva har ställt. Bland dem finns Torsten Bengtson, Bertil Jonasson, Erik Wärnberg, Allan Hernelius, Gunnar Sträng, Karl Erik Eriksson, Thage Peterson, Grethe Lundblad, Rune Ångström, Gunnar Nilsson, Ivan Svanström och Curt Boström. Om dessa ledamöter och suppleanter i riksbanksfullmäktige inte avser att rösta för vår motion, dvs. för det förslag som riksbanksfullmäktige ursprungligen har ställt, skulle jag vilja från i varje fall någon av dem få en förklaring varför de har ändrat ståndpunkt. Jag hoppas naturligtvis att de skall fortsätta att inta samma vettiga ståndpunkt som de har intagit i riksbanksfullmäktige, men ett tvivel kan möjligen insmyga sig. Därför tycker jag att en förklaring är på sin plats. Herr talman! Samtidigt som jag yrkar bifall till motionen 2012 vill jag peka på en ologisk framställning på denna punkt i finansutskottets betänkande. I en av de bägge konkreta frågor som jag har tagit upp, frågan om de utländska filialerna, säger utskottet att eftersom det är riksbanken som har tagit initiativ till förändringen understöder man den. Men riksbankens förslag beträffande guldfrågan struntar man fullständigt i. Jag tycker att det är en smula ologiskt att man i samma betänkande har två så motsatta värderingar av riksbankens sakkunskap.

Herr talman! Ett enigt finansutskott har tillstyrkt propositionen om fortsatt valutareglering m.m. I propositionen behandlas i huvudsak tre delområden. För det första föreslås en förlängning av valutaregleringen med ett år. I denna del finns det ingen avvikande mening. Det av Lars Werner m.fl. i motion framförda kravet på skärpt restriktivitet gentemot utlandsinvesteringar och transaktioner av spekulativ karaktär har däremot avvisats av utskottet, eftersom utskottet inte har funnit att utvecklingen av dessa investeringar har varit särskilt anmärkningsvärd. Därtill har vi noterat att den 1977 tillsatta valutakommittén arbetar med en fullständig översyn av valutaregleringen och valutalagstiftningen. För det andra: Beträffande utländska företags filialer i Sverige har utskottet uppmärksammat att huvuddelen av dessa företags transaktioner är löpande betalningar som är undantagna från reglering. Det gäller t.ex.. som Carl-Henrik Hermansson nämnde, biljettoch betalningskontor för utländska flygoch transportföretag som befordrar varor och passagerare till och från Sverige. Betalning för sådana tjänster skall inte behöva gå omvägen över en valutabank. Eftersom initiativet till ändringen tagits av riksbanken förutsätter utskottet att förslaget är noga övervägt från kontrollsynpunkt.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
Herr talman! Jag skall inte ta upp en lång sakdebatt — vi har många frågor att behandla i dag —, men jag finner det märkligt att utskottets talesman uttrycker sig på precis samma ologiska sätt som utskottet gjort i sitt betänkande, när han skall värdera riksbankens bägge stä I första fallet säger utskottets talesman att initiativet kommit från riksbanken och att det måste vara noga övervägt. Jag skulle vilja ställa den konkreta frågan: Hur har man i finansutskottet värderat det påpekande som kommerskollegium har gjort, att dessa filialer inte ens är underkastade bokföringsplikt? Hur menar man då att kontrollen skall kunna ordnas på ett rimligt sätt? Varför vill man i andra fallet inte följa riksbankens råd när det gäller skärpningen av åtgärder riktade mot guldspekulation? Varför är plötsligt riksbankens råd i det fallet mindre värt? Kan utskottets talesman tala om det för mig? Eftersom det finns ledamöter av riksbanksfullmäktige inne i kammaren skulle jag också vara tacksam att få en förklaring från dem, om de tänker stödja det krav som de ursprungligen har ställt och som finns upprepat i vpk:s motion, eller om de tänker rösta mot sin egen ståndpunkt.
Herr talman! Det främsta skälet till att vi inte nu föreslår någon ändring av reglerna för handeln med guld är att valutakommittén skall få möjlighet att undersöka alla de gränsdragningsproblem som finns just beträffande guldhalt, bearbetningens art m.m.
Herr talman! Det är dock ett faktum som man inte kan komma ifrån att riksbanksfullmäktige enhälligt har krävt en skärpning av åtgärderna mot guldspekulationer. Menar finansutskottet att vi skall tillåta guldspekulation under lång tid framåt? Varför inte följa det rimliga förslag om skärpta åtgärder som riksbanksfullmäktige har ställt?

Herr talman! Arvsoch gåvobeskattningen är ett av de områden på vilka en genomgripande skattereform måste ske. Vpk har i en samlad motion till årets riksdag lagt förslag som totalt sett innebär en verklig omfördelning av skattebördorna i samhället. Den inriktning som nu finns i skattesystemet missgynnar det stora flertalet av vanliga inkomsttagare till förmån för dem med höga arbetsinkomster eller dem som lever efter den nya svenska modellen, nämligen på spekulation och kapitalinkomster. Vi upplever dagligen hur underskottet i statsbudgeten ökar och hur de mörka profetiorna från regeringen utmynnar i kraftiga inskränkningar i de offentliga utgifterna. Dessa besparingar, som regeringen varslar om, kommer att innebära ytterligare omfördelningar, och dessa drabbar just dem som har det sämst s ällt i samhället. Den borgerliga politiken fortsätter i samma gamla hjulspår. Så är också fallet när det gäller oviljan att verkligen angripa de stora arven och gåvorna. Visserligen har den borgerliga inflationspolitiken medfört vissa skärpningar sedan 1970, då de nuvarande skatteskalorna för arvsoch gåvobeskattningen fastställdes, men vi ser ändå dessa som otillräckliga. Det är också därför som vpk föreslår att dessa skatteskalor skärpes med 50 94. Bland dem som gynnas av den borgerliga skattepolitiken förekommer omfattande överföringar just ur skattesynpunkt. Olika bedömningar görs men alla med syftet att på ett eller annat sätt undandra sig beskattning. Det finns ett betydande inslag av detta när det gäller exempelvis den värdetillväxt som sker inom fastighetsbeståndet och som sedan i många fall överförs vid s.k. generationsskiften. Vi har nyligen upplevt den kritik som framförts under avtalsrörelsen för att löneökningarna skulle komma att innebära ytterligare budgetunderskott. Men samtidigt som denna hårda och oförsonliga attityd från regeringen och SAF pågår tillåts underskottet öka ytterligare, därför att det inte finns intresse hos regeringen att beskatta dem som verkligen har medel att beskatta. Vpk föreslår i den här motionen alltså en ökning av arvsoch gåvobeskattningen med 50 96. Det är en del i den genomgripande skattereform som har blivit urplockad ur den stora motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1109.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna går i motion 1109 till frontalangrepp mot hela vårt skattesystem. Man vill höja befintliga skatter och skapa nya skatteobjekt. man vill minska avdragen och i vissa fall helt slopa dem. När det gäller skatten på arv och gåvor kräver man, som Tommy Franzén nyss sade, utan någon som helst analys av verkningarna en höjning med i genomsnitt 50 96. Skatteutskottet har tidigare år behandlat liknande förslag och då liksom nu framhållit att det utrymme för skärpningar som förut ansetts föreligga mer än väl intecknats. De nuvarande skatteskalorna är från 1970, och genom den fortgående inflationen har en väsentlig skärpning skett under det gångna decenniet. Det har Tommy Franzén faktiskt också erkänt i sitt anförande. Enligt min uppfattning är smärtgränsen uppnådd, och en skattehöjning enligt vpkförslaget med inte mindre än 50 96 ter sig direkt ansvarslös. Självfallet kommer detta att medföra en avsevärd minskning av sparbenägenheten. Människor förbrukar hellre sina tillgångar än accepterar en konfiskatorisk beskattning vid ett arvsfall. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på motionen 1109, yrkande 10. Herr talman! När det sedan gäller min egen motion 610 med förslag om att andeli bostadsrättsförening i fråga om arvsoch gåvobeskattning i likhet med vad som gäller för småhus skall värderas efter taxeringsvärdet och inte efter saluvärdet är utskottets skrivning i stort sett välvillig. I och med att man erkänner de påtalade nackdelarna med nuvarande regler och förutsätter att regeringen har sin uppmärksamhet riktad på problemet, har jag inget yrkande i denna fråga.
Herr talman! Knut Wachtmeister sade att våra förslag om arvsoch gåvobeskattning framlagts helt utan någon analys. Nej då, Knut Wachtmeister, så är det inte alls. Vi har mycket noga analyserat verkligheten och funnit att här finns skäl att angripa just de stora arven och gåvorna. Det är där de pengar finns som vissa människor har skaffat sig på andras bekostnad. Att den moderata smärtgränsen är uppnådd med nuvarande skatteskalor i fråga om arvsoch gåvobeskattningen förvånar mig inte alls. Jag trodde den låg avsevärt lägre, Knut Wachtmeister. Enligt vad man kan ta fasta på i den moderata skattepolitiken borde denna smärtgräns på många områden, i varje fall när det gäller vad man kan dra ut av valrörelsen, vara uppnådd sedan lång tid tillbaka. Trots detta har det visat sig att även moderaterna kan finna vissa svårigheter att genomföra sina opportunistiska valslogan när det gäller skattepolitiken. När vi gör analyser både beträffande arvsoch gåvobeskattningen och när det gäller beskattningen i detta samhälle såsom helhet. gör vi det utifrån den vetskapen och den ståndpunkten att det är de kapitalstarka grupperna som i dag undandrar sig beskattning i väldigt stor utsträckning och som måste klämmas åt. Det får inte fortsätta på det sättet att människor i de låga inkomstskikten, de vanliga arbetande människorna. hela tiden skall belastas med skatter. Vi måste se till att den frikostighet som finns gentemot människor med höga inkomster och kapitalinkomster tas bort och att man får en sådan beskattning som egentligen borde äga rum.
Herr talman! Den ana: s som Tommy Franzén talar om när det gäller arvsoch gåvobeskattningen är begränsad till fyra rader i vpk:s motion. Jag citerar: motiverad inte minst med hänsyn till den enorma värdetill attningen är t som skett inom fastighetsbeståndet. Det är särskilt angeläget att denna värdetillväxt beskattas vid ”generationsskiften".” Det var inte mycket till analys och definitivt inte ett ord till analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna, om riksdagen skulle bifalla förslaget om en skärpning med 50 96. Jag kan ta ett exempel från den nuvarande skatteskalan. Den högsta procentsatsen är 72. Höjer man med 50 96 skall man lägga till 36. Det blir 108 26. Jag tror inte att ens Tommy Franzén tycker att det är rimligt att en beskattning skall vara högre än 100 96.
Herr talman! När man skriver motioner lägger man inte ut all analys. Vår analys bygger, som Knut Wachtmeister kanske vet, på helt andra principer än de som är gällande för den kapitalistiska marknadshushållningen. Det ligger naturligtvis till grund för vår analys när vi gör bedömningen av vilka i detta samhälle som skall betala skatt till skillnad från dem som i dag gör det.

Herr talman! Vid vart och ett av de båda betänkanden som nu behandlas har fogats ett särskilt yttrande, och det får ses som en konsekvens av vårt tidigare ställningstagande när det gällde oljeoch bensinskattehöjningen. Man kan tycka att bensinskattehöjningen redan är genomförd och att vi nu inte längre skall orda om den saken, utan att vi i stället skall försöka mildra dess konsekvenser. Så enkelt är det emellertid inte. Glesbygden utlovades kompensation. Det hade varit logiskt att ta upp den frågan samtidigt som man behandlade frågan om skattehöjningarna, men det avstod man ifrån. I stället försöker man nu dels hävda att man uppfyller sina löften om kompensation, dels ge sken av att man vidtagit verkligt riktade regionalpolitiska åtgärder. Jag tycker att förslaget är ett hån mot glesbygden. Kompensationen, som man så vackert utlovade, blev 40 liter bensin. Redan när förslaget om höjd bensinskatt förelades riksdagen sade vi att det skulle bli omöjligt att hitta någon rättvis lösning på frågan om kompensation, och våra aningar har besannats. Nu skall kompensationen knytas till stödområdesindelningen. Det är en enkel men mycket dålig lösning, som inte minst innebär stora gränsdragningsproblem. Stödområdena är inte på något sätt avgränsade för sådana åtgärder utan för helt andra ändamål. Jag tycker att skrivelsen från Östersunds kommun till skatteutskottet Nr 148 understryker det berättigade i vår kritik. Vi kan ge en rad ytterligare exempel Onsdagen den på hur orättvist propositionens förslag är. 21 maj 1980 Herr talman! Om de borgerliga partierna hade följt oppositionens förslag och avstått från att höja bensinskatten — en höjning som nu används till att — Stöd till glesbygsänka skatten för de högre inkomsttagarna — hade föreliggande förslag inte — den för vissa enerbehövt läggas fram, och de skulle framför allt inte ha försvårat avtalsrörelsen. — gikostnader Men eftersom våra möjligheter att konstruera ett bättre förslag är begränsade genom det beslut som den borgerliga majoriteten tidigare fattat, har vi inskränkt oss till att foga ett särskilt yttrande till de föreliggande betänkandena.

Herr talman! Jag skall börja med att beröra förslaget om en utjämning av oljepriserna. Frågan om en utjämning av oljepriserna mellan olika geografiska områden är ett gammalt krav, som restes redan i mitten av 1940-talet. Det upplevs med rätta som märkligt att de oljeoch drivmedelskonsumenter som rimligen förbrukar mera olja, därför att de bor i de delar av landet som har strängt klimat och där transporterna blir långa, skall betala ett högre pris för olja och bensin än andra. Detta gäller i hög grad Norrland. Från tunga remissinstanser har oftast framförts tanken att man skulle gå in för en total utjämning.

Vpk menar att det här är fråga om att visa god vilja från statens sida. Det är enligt vpk:s förslag fullt möjligt att inom ramen för gällande lagstiftning fastställa det högstpris som skall gälla i hela landet för olja och oljeprodukter. Självklart kan i detta sammanhang förhandlingar med oljeleverantörerna ske på vanligt sätt. Utskottets kommentar till vpk-motionens förslag om total utjämning innebär i korthet att man i stället förordar — här vill jag använda mig av ett ordval som återfinns i socialdemokraternas särskilda yttrande — en mycket begränsad reform. Enligt socialdemokraterna skall man nöja sig med en reduktion av de högsta ortstilläggen. Vpk menar att tiden nu är inne för en fullständig utjämning, inte minst av solidaritetsskäl. 3 På grund av de ständigt stigande oljepriserna tenderarf. ö. ortstilläggen att få marginell betydelse. År 1977 utgjorde högsta ortstillägget — vilket framhålles i ett remissyttrande från hovrätten för Nedre Norrland — 32 96 av oljepriset, som då var 173 kr./m?. Kammarens ledamöter har kanske glömt hur billig oljan i själva verket var så sent som 1977. Men då utgjorde faktiskt frakttillägget en betydande del av oljekostnaden. I juli 1979 utgjorde högsta ortstillägget endast 8 Jo av oljepriset, som då var över 1 000 kr./m?. I dag är oljepriset ännu högre. Desto större anledning finns det därför att nu helt utjämna oljepriset i landet, eftersom frågan är av marginell natur. I socialdemokraternas särskilda yttrande säger man: ”Fortfarande kommer de konsumenter som bor på avstånd från oljehamnarna att på ett påtagligt sätt belastas med särskilda transportkostnader.” Efter en sådan värdering av förslaget hade man rimligen kunnat vänta sig en reservation från oppositionen till förmån för en total utjämning. Jag tycker att oppositionens talesman talade mycket bra här från talarstolen. Jag hade därför väntat mig att ett sådant resonemang rimligen skulle ha kunnat utmynna i en reservation i utskottet, men nu blev det bara ett särskilt yttrande. Vad till sist gäller den föreslagna skattekompensationen med 120 kr. till vissa bilägare i glesbygderna har det tydligen förelegat vissa svårigheter när det gällt att finna en helt rättvis form för kompensation av den höjda bensinskatten. Det är helt klart att det inom en storkommun kan föreligga väsentliga skillnader i behovet av att nyttja bil. Det är förståeligt att Östersunds kommun, som i sig innefattar en betydande landsbygd och glesbygd, opponerar sig mot detta i form av en skrivelse, i vilken vi f. ö. kan instämma. Det finns grundad anledning att göra en ny översyn av hela frågan, i all synnerhet som kompensationen inte skall vara av tillfällig natur. Vi har därför när det gäller frågan om skattekompensationen ansett oss kunna godtaga utskottets förslag på denna punkt i avvaktan på den av oss föreslagna nya översynen av frågan. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motion 1979/ 80:1944.

Herr talman! Jag vill inledningsvis konstatera att det är ett enigt skatteutskott som står bakom betänkandet. Socialdemokraterna har ingen reservation, utan endast ett särskilt yttrande. De energiskattehöjningar som beslutades i slutet av december 1979 hade till syfte att stimulera till ett ökat energisparande. Det stöd som nu föreslås innebär en kompensation för glesbygden för den del av skattehöjningen som belöper sig på skillnaden i den genomsnittliga förbrukningen. Det är i första hand personbilstrafiken i glesbygden som bör kompenseras för de höjda energiskatterna. Sänkningen av fordonsskatten utgör 120 kr. och gäller för stödområdena 5 och 6. Kompensationen gäller betydligt mer än de 40 liter Bo Forslund nämnde. Här skall nämligen den extra 25-öringen kompenseras och det motsvarar 480 liter bensin. De genomsnittliga årliga körsträckorna med personbilar i dessa områden är längre än för samtliga personbilar i landet. De kan enligt utredningen beräknas till ca 200 mil. Längre avstånd till tätorter, arbetsplatser m.m. och sämre möjligheter till kollektivtrafik är ju orsak till Utskottet framhåller att det föreslagna kompensationssystemet kan anses Onsdagen den vara förhållandevis enkelt att administrera. Det är ju mycket viktigt att 21 maj 1980 sådana här åtgärder är enkla att administrera och inte leder till ökad byråkrati. Därför tillstyrker också utskottet att kompensationen skall utgå i — Stöd till glesbygstödområdena 5 och 6 och ger sig inte in på en mera detaljutformad den för vissa enerkompensation. Vissa gränsdragningsproblem följer alltid med åtgärder av — gikostnader detta slag. Herr talman! Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande 47 och näringsutskottets hemställan i betänkande 42.
Herr talman! Utskottets talesman medgav att det uppkommer vissa gränsdragningsproblem genom detta förslag. Verkligheten har bekräftat att det finns kommuner som inte kommer att åtnjuta detta stöd. Det gäller områden som är belägna precis på andra sidan gränsen för de kommuner som kommer i åtnjutande av stödet. Det är alltså en snedhet i förslaget som mycket väl kunde ha rättats till genom att utskottsmajoriteten sagt så här: Vi kan godta detta t. v., men vi skall se över det och komma med korrigeringsförslag. Det var det vi syftade till med vår motion. Därför skulle jag än en gång vilja yrka bifall till den.
Herr talman! Jag vill helt kort säga till herr Hallenius att en utredning har jobbat med oljeprisreduceringen, och regeringen har varit skyldig att lägga fram förslag till oljeprisreduceringar oavsett om man hade lagt fram propositionen eller inte. Riksdagen har tidigare uttalat sig för den här inriktningen. Vi motsatte oss oljeoch bensinskattehöjningen därför att den skulle skapa orättvisor och användas framför allt för att sänka skatten för höginkomsttagare. Jag tycker att den s.k. skatterabatten — förslaget om 500 kr. till låginkomsttagarna i regeringens skattepaket, vilket fortfarande gäller — är bevis nog för att vår kritik var riktig när vi motsatte oss bensinoch oljeskattehöjningen.
Herr talman! Till Sven Henricsson vill jag säga att vilket system man än väljer blir det alltid gränsdragningsproblem. Det går inte att utforma så detaljerade regler som då skulle behövas och samtidigt få en förhållandevis enkel administration. Jag har ingen anledning, Bo Forslund, att här gå in i en allmän skattedebatt. Höjningen av energiskatten i höstas genomfördes just i energisparande syfte. Energisparandet var huvudsaken med denna höjning.